Fru talman! Västmanland är det län som har den högsta andelen industrisysselsatta. Det är ett utpräglat exportlän och är därför hårt drabbat av lågkonjunkturen. Strukturförändringar drabbade först Bergslagen och slår nu mot tillverkningsindustrin i södra delarna av länet. Kursförändringar på valutor och ett högt ränteläge pressar hårt, och orderingången är därför låg. Många, speciellt små och medelstora företag, har svårt att överleva. Som en konsekvens av detta ligger antalet varsel på en mycket hög nivå. I tisdags kom det senaste varslet. Volvo i Köping varslar 195 anställda. Under en period av tre år har antalet anställda vid Volvo i Köping minskat med drygt 1 000 personer. Det är förödande för regionen och en tragedi för alla människor som drabbas. Inom den offentliga sektorn finns också problem, bl.a. med att finansiera den nödvändiga verksamheten. Den borgerliga majoritetens beslut om ett nytt statsbidragssystem, med indragningar på olika sätt från kommunerna, bidrar kraftigt till detta. Kommunerna har satts i en ekonomisk knipa. Nu varslas många offentligt anställda om uppsägning. Många är lågutbildade kvinnor som har mycket svårt att få nytt arbete i vårt industridominerade län. I länsarbetsnämndens prognos över arbetssituationen finns det heller ingen ljusning i sikte för 1993. Arbetslösheten fortsätter att öka. Den kommer förmodligen att ligga på 7--10 % vid årsskiftet 1992-1993. Men det finns ändå en väg som leder fram till ökad sysselsättning, nämligen att vi nu investerar. Det är dessutom billigare att investera nu än under en högkonjunktur. Det handlar om att sätta fart på hjulen. Att nu inte våga investera eller att inte dra igång underhållsåtgärder är att döma till arbetslöshet och utslagning. Vi socialdemokrater har via motioner lämnat flera förslag till riksdagen på vad som kan göras. Vi frågar oss vad det är som gör att projekten inte kommer igång, och varför kommer inte regeringen igång? I Västmanland glädjer vi oss mycket åt att byggandet av Mälarbanan nu är igång. Mälarbanan är helt nödvändig för regionens fortsatta utveckling. Men varför inte i dagens konjunkturläge tidigarelägga återstående delar av utbyggnaden? Dessutom krävs tågset för att snabbtågen skall kunna fungera. 1986 skrev ABB och SJ kontrakt om tillverkningen av 20 tågset av X 2000 samt option på ytterligare 20 tågset. Den sista september gick tiden ut för optionen. SJ har problem att lösa in optionen på grund av lönsamhetskrav samt det faktum att Banverkets upprustning av snabbtågslinjerna går alltför långsamt. Om inga nya order tecknas inom en snar framtid kommer därför produktionen i Kalmar successivt att skäras ned för att helt upphöra under januari, februari 1994. Detta medför i sin tur att produktionen i Helsingborg och Västerås påverkas och att även dessa verkstäder hotas av nedläggning. Då skulle ca 1 500 arbetstillfällen inom ABB Traction försvinna och minst lika många hos underleverantörerna. Här behövs snara åtgärder. Vi skapade inte Banverket för att försena upprustningen av bannätet. Mats Odells löften och uttalanden måste nu omsättas i konkret handling. Vi har stort behov av investeringar i våra vägar. Arboga utgör en flaskhals. Regeringen bör snabbt fastställa den plan som arbetats fram. En ny sträckning av vägavsnitten skulle inte bara innebära en kraftig förbättring av trafiksäkerheten utan också innebära 80 000 nya dagsverken. Många av länets vägar är i stort behov av upprustning och ombyggnad, bl.a. i Bergslagen. Vid tidigare fördelning av arbetsmarknadsanslag har länet fått jämförelsevis litet pengar trots hög arbetslöshet. Detta måste nu ändras. Västmanland är också ett sjöfartslän. En fördjupning av Mälarleden är nödvändig för en bättre sjöfart. Årligen fraktas ca 3 miljoner ton till och från hamnarna i Västerås och Köping genom kanalen. Bättre framkomlighet har stor betydelse för Västmanlands och Bergslagens näringsliv. Genom en investering på 20 miljoner kronor i förbättring av Södertäljebron kan Mälartonnaget öka från 7 000 ton till 10 000 ton. Regeringen har även här chansen till en framsynt infrastrukturinvestering. När konjunkturen vänder kommer efterfrågan på tekniker och annan yrkesutbildad personal att öka. Det är då viktigt att högskolan i Västerås-- Eskilstuna tilldelas en stor andel av de 5 000 nya högskoleplatserna för att täcka de utbildningsbehov som finns. Men det finns också ett annat utbildningsbehov. Antalet lågutbildade i länet är högre än genomsnittet i landet. En satsning på baskunskaper är nödvändig. Vi måste därför satsa på folkbildning. Trots de problemen som jag här redogjort för finns ändå en optimism. Men det viktigaste är att se till att människor kommer i arbete.

Fru talman! Västmanlands län är ännu så länge ett av Sveriges mest industrialiserade län. Men utvecklingen har för många västmanländska orter varit dyster under 1970 och 1980-talet. Många orter har helt dominerats av en eller ett fåtal stora industrier. När dessa industrier har gjort kraftiga neddragningar eller helt lagts ned har orten och hela kommunen drabbats hårt. Ett exempel är talet har drabbats mycket hårt av industrinedläggningar och kraftiga personalnedskärningar i kvarvarande industrier. Den rådande långvariga lågkonjunkturen slår hårt mot industrisysselsättningen i länet. Varslen har varit många och omfattande. Ytterligare varsel och uppsägningar väntar. Arbetslösheten är hög i länet. Särskilt ungdomar har drabbats mycket hårt av arbetslösheten. Men genom omfattande insatser har den öppna arbetslösheten något gått ner under senare tid. Det beror på att länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingarna har lyckats mycket väl med att finna ungdomspraktikplatser. Dessutom ökar antalet personer i arbetsmarknadsutbildning och antalet beredskapsarbeten. Regeringen beslöt i juni 1992 att förlänga inplaceringen av Hallstahammars kommun i stödområde. Det var som jag ser det ett nödvändigt och riktigt beslut. På järnvägsområdet har en hel del hänt under senare år. Länstrafiken i Västmanland trafikerar numera en hel del järnvägssträckor i länet -- Men det är viktigt att nu pågående och planerade järnvägssatsningar kommer att kunna trafikeras av nya moderna fordon. Därför behövs snabbt ett nära samarbete mellan regering, SJ och ABB för att på ett finansiellt godtagbart sätt klara fortsatt tillverkning av svensktillverkade spårbundna fordon. Djupa beställningssvackor måste undvikas, i synnerhet i nuvarande arbetsmarknadsläge. Det är också mycket betydelsefullt för en region med ett väl fungerande vägnät, med vägar som har en jämn och för sitt ändamål lämplig standard. Det behövs ytterligare medel för ett fullföljande av upprustningen av ''Räta linjen'', dvs. en vägsträckning Gävle--Västerås--Norrköping. Vissa återstående vägsträckor i Västmanlands län och i Södermanlands län måste snabbt rustas upp, så att ''Räta linjen'' i hela sin sträckning får en jämn och hög standard. Då slipper Stockholmsregionen genomgående personbils och lastbilstrafik i nordsydlig riktning. Ett annat aktuellt vägprojekt, som också Berit Arboga--Köping. Detta projekt är mycket angeläget. Riksväg 70 och riksväg 68 genom länet behöver också rustas upp eller byggas om på vissa sträckor för att få en jämn och hög standard. Anslagen till drift och underhåll för länets mindre vägar har sedan flera år varit för små, vilket medfört eftersläpande underhåll. Den nya regeringen har insett betydelsen av ett förstärkt underhåll av vägväsendet för att kraftigt förslitna delar av vägnätet inom rimlig tid skall kunna återföras till en lämplig teknisk standard. När det gäller utbildningen vill jag säga några ord om högskolan Eskilstuna--Västerås, som är landets enda tvålänshögskola. Det har aldrig tagits hänsyn till detta vid beviljandet av anslag. Förhoppningsvis är en ändring på gång. Det innebär att Centerns mångåriga krav på kraftiga satsningar på de små och medelstora högskolorna verkar att ge resultat, innebärande fler högskoleplatser och en satsning på forskning. I Skinnskattebergs kommun finns en annan högskola, Skogsmästarskolan, som sorterar under Sveriges lantbruksuniversitet. Det är mycket angeläget att Skinnskattebergs kommun, som drabbats mycket hårt av sysselsättningskrisen, får fortsätta sina planer att utveckla ett skogligt centrum med skogsmästarutbildningen som bas. När det gäller byggsysselsättningen är läget mycket allvarligt i Västmanlands län. Ca 25 % av byggnadsarbetarna saknar sysselsättning. Även om vi är medvetna om att länets byggsektor under senare delen av 1980-talet hade en för stor kostym, kan vi inte på något sätt acceptera den kraftiga neddragning och utslagning som nu sker i länet. Det gäller för stat, landsting och kommun att tidigarelägga olika byggprojekt för att undvika den kraftiga utslagning av byggkompetens som annars kommer att ske i länet. Fru talman! När det gäller länets långsiktiga utveckling arbetas det intensivt på alla nivåer för en positiv utveckling av länet. Jag ser goda möjligheter till att man skall komma till rätta med länets problem. Men det är nödvändigt med insatser från regering och riksdag. Satsningar på högskolan, satsningar på kommunikationer, satsningar på tjänstesektorn och satsningar på högteknologiska industrier kan ge Västmanlands län en långsiktig positiv utveckling.
Fru talman! Sverige är inte färdigbyggt! Det finns näst intill oändliga byggbehov. Byggnads har tillsammans med byggmästarföreningarna, LO och det socialdemokratiska partiet tagit fram massor med förslag som skulle vara bra för Sverige både i dag och i framtiden. Det är bara för regeringen att läsa innantill. Jag har en del av de förslagen här. I valrörelsen och efter regeringstillträdet har borgerligheten talat mycket om infrastruktursatsningar -- men resultatet har, vilket har omvittnats här i kammaren, varit mycket magert. Förfallna skolor talade man också mycket om i valrörelsen -- men i regeringsställning tog man bort de 300 miljoner som fanns för det ändamålet. Före uppgörelsen med Socialdemokraterna lade regeringen ner mest energi på att krossa fackföreningsrörelsen. Nu är det gud ske lov stoppat för ett tag. Men det är min förhoppning att man nu i stället tar itu med närings och arbetsmarknadspolitiken. Enligt Byggentreprenörena går 25 byggföretag i konkurs varje månad. Varje dag går 75 företag i konkurs -- och många av dem är naturligtvis byggrelaterade. I Dalarna räknar man som värst med en byggarbetslöshet på 40 % under 1993. I Gävleborg är det lika illa. Det framtida bostadsbyggandet är ett stort svart hål. De tre miljarder i krisuppgörelsen som skall tas från bostadssektorn måste tas ut som en generell fastighetsskatt -- annars blir konsekvenserna förödande både bostadssocialt och sysselsättningsmässigt. Regeringspolitiken inkl. uppgörelsen innebär att hundratusentals jobb slås ut. Alltför många av dessa är jobb i basindustrier i skogslän. Andra är kvinnojobb i offentliga sektorn. Risken är uppenbar att de försvinner för gott. Det behövs alltså akuta och aldrig tidigare skådade insatser för att förhindra avindustrialiseringen av Fru talman! Regeringen har självfallet ett huvudansvar för det elände vi just nu upplever -- men det finns också ett politiskt systemfel. Det är naturligtvis fel att odemokratiska krafter föser riksdag och regering framför sig. Ändå finns det någon slags logik i att det är så. Jag återkommer till detta. Faktum är att vår konstitution inte ger ett fungerande politiskt system. Endast i undantagsfall kan det bli en majoritetsregering i detta land. Det är därför oerhört svårt att få majoritet i riksdagen för otrevliga men nödvändiga beslut. Septemberuppgörelsen är i detta fall ett undantag. Allan Larsson sade här i debatten att uppgörelsen var en seger för politiken. Jag delar inte den uppfattningen. Det var på sin höjd en delseger -- i hela matchen står det fortfarande 5--1 till marknaden och kapitalet. Jag vet inte vem som gjort det -- men någonstans under vägen har någon insett att politiken klarar inte det yttersta provet utan behöver den återförsäkring som Riksbankens utomordentliga makt innebär. Det är det jag menar med logiken i systemet. Vet man att man inte klarar uppgiften skaffar man sig hjälp. Men detta är inte acceptabelt ur demokratisk synpunkt. Den s.k. marknaden och Riksbanken kan inte få ha den yttersta makten över landets väl och ve. Nu måste politikerna ta tillbaka den makt som de ändå måste ta det fulla ansvaret för. Om vi inte gör det, förbryter vi oss mot de demokratiska idealen. Fru talman! Låt mig gå tillbaka till arbetsmarknaden. De länge omtalade infrastruktursatsningarna måste komma i gång nu. Byggandet måste också generellt sett komma i gång. Det är den enda åtgärd som snabbt kan öka efterfrågan på hemmamarknaden utan att fördärva statens finanser. Det skulle rädda många företag som också har exportpotential. I ett stort antal tillverkande företag måste det till åtgärder som lyfter av kostnader under en tid, annars slås de ut för evigt. Här duger det inte med ytterligare sänkningar av arbetsgivaravgiften. Stora delar av de anställda måste kunna sättas i utbildning på samhällets bekostnad om företagen skall överleva. Regeringen måste öppna för fler kommuner att komma in i stödområdet. Verkligheten har faktiskt förändrats, och då måste kartan också förändras. Svenska arbetsgivareföreningen har gjort en undersökning som visar att under två år har 3 500 långsiktigt lönsamma företag drivits i konkurs av bankerna. Det finns många bovar i det drama som vi just nu upplever. Bankväsendet har inte till någon del fyllt sin funktion. Marknaden och Riksbanken har på sitt brutala vis ändå fyllt sin funktion på visst sätt. Riksdagen har inte skapat ett funktionellt politiskt system. En ideologiskt blockerad regeringen har ingenting förstått och ingenting förmått. Fru talman! Jag kastar den här stenen, trots att jag själv inte är utan skuld.

Herr talman! Det är roligt att höra att Olle Lindström tycker att det är bra att socialdemokratin har tagit fram projekt som skulle ge arbeten i landet och i Norrbotten. Jag vill påstå att det inte är någon önskelista. Vårt förslag bygger på att ett land utvecklas genom arbete, att vi har råd att låta människor arbeta. Precis som Elvy Söderström sade har vi inte råd med arbetslöshet. Därför har vi tagit fram de här projekten. Och de var finansierade i den socialdemokratiska alternativbudgeten. Vi vet -- det ligger till grund för vårt förslag -- att det inte är lönsamt för landets ekonomi att låta människor gå arbetslösa. Varje procents arbetslöshet kostar 15 miljarder, och de pengarna kan användas bättre. Dammsugningen var bra, och jag beklagar att den borgerliga riksdagsmajoriteten inte tog hänsyn till den i våras. Då kanske vi i dag inte hade haft den galopperande arbetslöshetsutveckling som vi har i Jag skulle vilja fråga Olle Lindström om han nu kan tänka sig att arbeta för att de här projekten genomförs och därigenom fortsätta det arbete som det lades en grund för genom krisuppgörelserna. Sedan vill jag också fråga honom om han har något svar på min sista fråga i anförandet. Är det klokt att skicka ut tusentals kvinnor som jobbar i den offentliga sektorn i arbetslöshet, att göra dem arbetslösa och i stället ge dem ersättning från A kassa? Kan inte pengarna användas på ett bättre sätt? Slår Olle Lindström vakt om kvinnorna i Norrbotten?

Herr talman! Att uppmärksamma betydelsen av etik och moral har blivit allt vanligare i den politiska debatten. Så även här i riksdagens kammare. En genomläsning av riksdagsprotokollet de tre senaste åren visar att alla partier har ägnat den frågan intresse. Och visst är det viktigt att debattera frågor även med ett etiskt och moraliskt perspektiv. Våra mest grundläggande värderingar, vår människosyn och faktiskt också natursyn har eller borde ha en avgörande påverkan av de mål, som vi sätter upp i vårt politiska arbete. Jag tror t.o.m. att det är särskilt viktigt nu i en tid av misstro mot den marknad, som kastat in oss i ekonomisk kris, och efter ett 80-tal med mycket spekulationsekonomi. Det är också viktigt mot bakgrund av den misstro som finns mot politikernas budskap. Många vill fånga in begreppet etik och moral i ett enda uttryckssätt, en enda godtagbar etik och moral. Samhället är i dag mer komplicerat än så, bl.a. som följd av att det har blivit mångkulturellt. Att därför hävda, som den borgerliga regeringen gör, att den kristna etiken skall vara den enda drivkraften för de värderingar som samhället skall bygga på, snävar in vårt livsrum och skapar onödig konfrontation. Det finns andra värderingar, som också kan bygga ett demokratiskt och humanistiskt samhälle. Jag menar att vårt samhälle klarar en harmonisk utveckling byggd på pluralism, där kristen etik har sitt berättigade utrymme. Inte heller kristen etik är något entydigt. Den uttrycks av många mycket individualistiskt och privat. För mig är det Guds kärlek som jag måste spegla mig i för att fånga den kristna etiken. Alla människor har lika värde, samma rätt till frihet och utveckling men också till medmänsklig omsorg i alla dess former. Vi skall ta ansvar för varandra och praktisera en utgivande och generös kärlek. Etikens sälta kan vi sedan finna i hur vi tar hand om de utsatta i samhället. Att tillämpa en etisk hållning är också svårt. Det är inte alltid lätt att definiera rätt och fel, t.ex. inom medicinen och gentekniken. Så är det också i politiken. Där finns dessutom risken att begreppet etik och moral exploateras och tas till för att garnera och rättfärdiga den egna politiken. Granskar man regeringens politik är det lätt att få det intrycket. Orden etik och moral, ofta preciserade till en kristen etik, förekommer flitigt i olika sammanhang. Men handlingarna reser många frågetecken om förmågan att leva upp till höga föresatser. Man kan också undra över sältan i den etik som tycks styra regeringens politik. I en intervju med kds-ledningen i senaste numret av tidningen Vi hävdar den att produktionsförmågan inte bestämmer människans värde. Men det är uppenbart att den borgerliga regeringens politik i hög grad bygger på att människor skall värderas utifrån vad de skapar, en prestationsbelöning. På det sättet underblåses också egoismen. I 91-års regeringsförklaring stryks under att speciellt svaga människors och gruppers livssituation skall förbättras. I tidingen Vi säger kds-ledaren Alf Svensson, att ''vi så starkt betonar människovärdet. Det gör oss till de svagas parti'' Den självklara följdfrågan blir då hur den praktiska politiken kan se ut som den gör. Inte innebär den att man speciellt -- som det står i regeringsförklaringen -- ser till de utsattas situation. Det innnebär snarare att samhällets övre skikt får del av en speciell och gynnsam uppmärksamhet. Det borde räcka med att peka på skattepolitikens profil, synen på socialförsäkringarna, delpensionen samt utdelningen av löntagarfondsmedlen. Kds har ett särskilt ansvar för att den praktiska politiken stämmer med föresatserna på etik och moralområdet. Kds är nämligen regeringens etiska alibi. I Vi citeras Carl Bildt: ''Kds-arna är viktiga, de för in kristen etik i politiken''. Det är i och för sig ett märkligt uttalande. Kds har ju ingen ensamrätt, inte ens till den kristna etiken. I valet lovade kds stora satsningar på sjukvården, av vilka det har blivit platt intet. I regeringsförklaringen lovades stopp för bistånd, som inte kunde förenas med en positiv utveckling för demokrati och mänskliga rättigheter. Därefter gav Alf Svensson exportkrediter till Kina, och näringsministern sändes på besök. I samband med krisuppgörelsen med Socialdemokraterna gick kds ut och påstod att Socialdemokraterna velat skära ned biståndet med tre miljarder kronor, dvs. dubbelt så mycket som man hade kommit överens om. I själva verket kom detta förslag från regeringskollegerna. Före valet lovade de nuvarande regeringspartierna att hyrorna inte skulle höjas. I praktiken har de i stället höjts kraftigt. Läkarnas etableringsfrihet har blivit viktigare än patienternas rätt till läkarvård. Det sägs i högtidliga deklarationer att den biologiska mångfalden skall värnas, men i verkligheten fortsätter artutrotningen. Miljöpolitiken har beskrivits med vackra ord, men handling saknas. Äganderätten skall skyddas i grundlag, men inte allemansrätten. Och hur ser den etik ut, som har kunnat låta politiken utformas så att arbetslösheten har fått skena i väg? Nåväl, inte heller mitt parti saknar fel och brister. Vi har också ett ansvar för att handlingarna inte når ordens styrka. Det kan gälla miljöpolitik, bistånd m.m. Kds har emellertid tagit på sig ett extra stort ansvar, eftersom man i strängt taget alla sammanhang hänvisar till kristen etik. Då krävs att man kan konkretisera vad man menar. Det borde också krävas att man medverkar i ett sammanhang, där man kan leva upp till utfästelserna. Det gör man inte i dag med det innehåll som jag uppfattar att begreppet kristen etik har.
Herr talman! Den 17 oktober förra året höll jag mitt första anförande i denna kammare. Då liksom nu konstaterade jag att det var få talare anmälda i ämnet rättsfrågor och kriminalpolitik. Jag vill minnas att det var fem talare, varav tre var från Ny demokrati. I årets debatt har dessa frågor inte ens fått ett eget debattblock, utan hamnat i blocket med övriga frågor. Anledningen är givetvis att det är så få talare anmälda till ämnet rättsfrågor. Jag vill därför ställa en retorisk fråga. Är verkligen inte rättstryggheten ett viktigt område att debattera för kammarens ledamöter? Jag vågar inte tänka på vad brottsoffren känner inför ett sådant faktum. I det nationella läge vi nu befinner oss i med den värsta ekonomiska kris med medföljande arbetslöshet som det här landet lär ha upplevt sedan 30-talet, är det lätt att man glömmer bort de fundamentala förutsättningarna för att ett socialt samhälle skall existera.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 Under senare tid har det förekommit flera uppmärksammade fall av märkliga domar från domstolarna. Allmänhetens förtroende för domstolarna har blivit rekordlågt. Det går naturligtvis att göra något åt situationen. Det krävs ett resolut nytänkande som för det första syftar till att förhindra att barn och ungdomar begår brott. För det andra skall man vidta radikala åtgärder mot brottslingar som inte är mottagliga för vård eller annan samhällsinsats, dvs. det gäller att effektivt minska risken för att de begår nya brott. Dessutom är det nödvändigt med ett radikalt nytänkande i fråga om straffvärdet. Brott mot liv och hälsa bör självfallet väga tyngre vid straffmätningen än andra typer av brott. Justitiedepartementet har aviserat en hel del förslag till straffskärpningar och tillsatt professor Hans Klette för att se över straffskärpningspraxis. Arbetet skall vara klart i augusti 1993. Det är bra och kommer förhoppningsvis att leda vidare till en trovärdigare kriminalpolitik. Trots vallöftena från de nuvarande regeringspartierna har brottsligheten fortsatt att öka i stället för att minska. Brottsligheten skulle minska, liksom antalet rymningar från fängelserna. Det måste bli slut på svängdörrspolitiken, sade man i valrörelsen. Ord och utredningar är inte detsamma som handling. Jag ser fram emot de förslag som har aviserats och hoppas att riksdagen skall inse nödvändigheten av att åstadkomma en förändring. Herr talman! Därmed övergår jag till att redovisa en del förslag till åtgärder som Ny demokrati kommer att hävda i det fortsatta arbetet under detta riksmöte. Vi måste återupprätta allmänpreventionens övergripande betydelse. Det är alltså fråga om en återgång till vad som rådde före 1989 då 1 kap. 7 § kap. i nämnda balk. Samhällets åtgärder måste grundas på allmänpreventionens övergripande betydelse. Detta skall klart framgå av lagtexten. Nya undersökningar visar att sexuella övergrepp mot barn ökar. Förutom den skärpning av straffpåföljden som skett och som kommer att kompletteras, bör fortbildning av domare, polis, åklagare och andra handläggare integreras och ske gemensamt. Kan inte samhället skydda våra barn och trygga deras utveckling, är krisen värre än den kris vi upplever just nu. Det ökande antalet brottsliga angrepp mot kvinnorna i samhället måste bli föremål för radikala åtgärder. Jag har lyssnat på kvinnornas anföranden här i kammaren, och så gott som alla har vidrört dessa saker i sina tal. Ny demokratis förslag är att snabbutreda förutsättningarna för hämtning till förhör inom 24 timmar efter det att en kvinna anmält någon för brottsligt övergrepp liksom att man bör skynda på utredningen om elektronisk övervakning för gärningsmän som avtjänar påföljd för brott mot kvinnor. Detta skulle markera att samhället prioriterar åtgärder för att komma till rätta med problemen. Det bör dessutom bli enklare att avvisa och utvisa kriminella utländska medborgare. Slutligen efterlyser jag ''Europas bästa narkotikapolitik''. Det är nödvändigt att regering och riksdag ger tydliga signaler om att man står emot och motverkar det hot som narkotikaliberalerna utgör både här hemma och ute i Europa. En svensk effektiv modell skulle kunna bli en normmodell för hela Europa. Sverige kan redan inom ramen för EES-samarbetet och som blivande medlem i EG bidra med en restriktiv narkotikapolitik, till gagn för nya generationer i Dessa signaler skulle också utgöra ett stöd för RNS Samhälle och Föräldraföreningen Mot Narkotika, som gör ett fantastiskt arbete, inte minst som opinionsbildare. Ny demokrati ser positivt på det aviserade förslaget att införa fängelsestraff som påföljd för narkotikabrott som anses ringa. Det bidrar till åtgärder i kampen mot narkotikamissbruket. Kampen mot narkotika måste föras lika intensivt på alla plan och skydda den som skyddas skall, även om det innebär att man måste göra avkall på kraven på integritet för den som misstänks syssla med grov narkotikabrottslighet. I den kampen måste hemlig teknisk avlyssning, dvs. buggning, få stöd i lagen. Det lagstödet finns vad gäller telefonavlyssning. Buggning skall givetvis undergå samma kontroll, och i varje enskild begäran om buggning skall beslut fattas av domstol.

Herr talman! Vi skall naturligtvis inte värdesätta människorna efter vad de lyckas åstadkomma produktionsmässigt. Varje människa är ju unik och har ett eget värde, och hennes liv är lika mycket värt som varje annan människas liv. Vi har en kristen tradition i vårt land och lagar som är byggda på de kristna värderingarna. Jag tycker därför att vi bör värna om denna tradition. Sedan kommer det också in olika kulturer och olika religioner i vårt land. Vi har ju religionsfrihet i Sverige, och det skall vi också ha.
Herr talman! Jag uppfattar kds budskap som att man vill utesluta andra värderingar när vi formar det gemensamma samhälle som vi faktiskt skall leva i här i Sverige. Det är en farlig utveckling, och den kan leda till konfrontation på grund av att andra människor känner sig utestängda därför att deras värderingar anses vara fel. Vi skall därför vara väldigt försiktiga. Det är också som jag ser det en del av en kristen etik, en del av kärleksetiken, att vi skall vara väldigt varsamma och akta oss för att stämpla andra uppfattningar som felaktiga när vi talar om etik. Om man går ut så hårt som kds gör nu i den etiska debatten måste man också visa att man kan leva upp till vad man säger, och jag tycker faktiskt att det i det sammanhanget finns mycket övrigt att önska från den borgerliga regeringens sida.
Herr talman! Jag håller naturligtvis med om att man måste vara aktsam i de här sammanhangen, men jag vill samtidigt återigen påpeka att man måste skilja mellan religion och vilken etik man bygger ett samhälle på. Jag menar ändå att den tradition av kristen etik som vi har här i västerlandet är den som vi också fortsättningsvis skall bygga vårt samhälle på.

Herr talman! Den uppräkning jag gjorde i mitt anförande var inte i någon prioriterad ordning, utan det var en redovisning av en del förslag som Ny demokrati kommer att försöka få förståelse för på ett seriöst sätt i det fortsatta riksdagsarbetet. Beträffande ekonomisk brottslighet tog Ny demokrati initiativ till att ett socialdemokratiskt förslag om finanspolis genomfördes i riksdagen, och vad jag minns sade man från kds håll ingenting om detta, vare sig i utskottet eller här i kammaren. Denna finanspolis kommer nu att ta hand om viss ekonomisk brottslighet, dvs. grova bankbedrägerier och tvättning av pengar åtkomna genom brott. Det är litet paradoxalt att kds säger att man i mycket hög grad stödjer bekämpningen av ekonomisk brottslighet när man inte är benägen att stödja förslag som innebär nytänkande. Man sade från borgerligt håll att man avvaktade en utredning som pågick i departementet, men jag kunde redogöra för att man t.o.m. eventuellt kunde tjäna in de pengar som det skulle innebära att tillsätta en sådan finanspolis. Kds var ganska tyst i den debatten.

Jag får meddela att val till Nordiska rådet kommer att ske vid morgondagens sammanträde.

Fru talman! Leif Carlson har frågat mig om garantier för fortsatt användning av CFC som drivmedel i mediciner för lungsjuka. Nedbrytningen av det stratosfäriska ozonskiktet är ett av våra allvarligaste miljöproblem. Nedbrytningen har gått fortare än tidigare vetenskapliga rapporter indikerat, och rapporter om skador på växtlighet och djurliv har börjat komma från södra halvklotet, från regioner närmast Antarktis. Det är ingen tvekan om att alla möjliga åtgärder måste sättas in för att snarast få bort utsläppen av CFC och andra ozonnedbrytande ämnen. CFC är ett effektivt ämne som drivmedel i flera olika mediciner mot t.ex. astma. Utsläppen från denna användning är dock inte försumbar och svarar i dag för ca 8 % av användningen av CFC i Sverige. Av den anledningen läggs nu ner ett stort arbete på att hitta alternativa drivmedel, som är acceptabla från både miljösynpunkt och medicinsk synpunkt. Med stor sannolikhet kommer sådana alternativ att vara framtagna till 1995. Denna fråga har också uppmärksammats inom I dag används CFC på dispens från Läkemedelsverket i vissa mediciner. Jag har erfarit att givna dispenser gäller t.o.m. den 1 januari 1994. Regeringen följer utvecklingen inom detta område och är medveten om de behov en stor grupp astmatiker och andra lungsjuka har av effektiva mediciner. Till dess att alternativ finns tillgängliga bör möjligheter till undantag från förbudet mot
Fru talman! Jag ber först att få tacka miljöministern för svaret, som jag tycker är positivt. Det är just brådskan att avveckla CFC, eller freoner, som man säger dagligdags, som är det som oroat de lungsjuka. Det är så oerhört bråttom, och då finns det en risk för att det bästa blir det godas fiende. En liten grupp kommer att bli ställd utan adekvat medicinering. Ungefär en tiondel av vår befolkning lider av kronisk obstruktiv lungsjukdom, dit bl.a. astma hör. Det har tagits fram många bra ersättningsmedel, torrsprejer, pulver som man använder i nebulisatorer m.m. Men det går inte att helt ersätta aerosolerna, dvs. det vi har i sprejerna. Dispensen går ut 1994. Miljöministern tror att det till dess finns ersättningsmedel framtagna. Rent fysikaliskt är det nog fullt möjligt. Men genom att preparatet skall användas på människa krävs rätt långa djurtoxikologiska studier och därefter kliniska prövningar på människa innan man kan säga att det går att använda på ett jämfört med dagens preparat likvärdigt sätt. Med tanke på den tidsåtgången är man sannolikt framme vid år 1998. Om det behövs, inser man det väsentliga i denna medicinering. Det jag gärna ville ha besked om var att man, även om det är viktigt att få bort CFC:erna, kan få sträcka sig några år längre.
Fru talman! Vi har redan när det gäller mjuka freoner markerat den modell som vi i så fall måste kunna använda. Jag ger alltså inga löften om utsträckning av tidsramarna, för det skapar minskad press på utvecklingen av alternativen. Däremot är det klart att man under övergångstider kan resonera också kring ekonomiska belastningar. På det sättet utreder vi för närvarande de mjuka freonerna HCFC, och det betyder miljöavgifter.
Fru talman! Med den medvetenhet som finns hos alla om freoners farlighet vet företagen att den som lyckas skapa ett ersättningsmedel har en marknad framför sig. Det ekonomiska trycket är säkert så stort som det kan vara i det fallet. Jag tolkar ändå miljöministerns uttalande som att de lungsjuka kan vara rätt lugna. Lyckas man inte till exakt det datum man har sagt nu, kan man se till verkligheten, så att inte några medicinskt svaga kommer i kläm. Man bör så fort som möjligt hitta en lösning som är acceptabel.

Fru talman! Kenneth Lantz har frågat mig om jag ämnar vidta åtgärder för att förbättra syrehalten i Syrehalten i Öresund varierar mellan olika år och under vissa perioder har låga syrehalter uppmätts i djupområdena i Öresund, vilket beror både på föroreningar från Danmark och Sverige och på inströmning av bottenvatten från Nordsjön via Kattegatt med högt närsaltinnehåll och lågt syreinnehåll. SMHI:s undersökningar från augusti och september 1992 visar också på låga syrehalter vid vissa provtagningsställen. En rad olika åtgärder har vidtagits för att minska kvävetillförseln till Öresund. Den sammanlagda effekten av dessa åtgärder kommer att ge resultat först på några års sikt. Redan nu har emellertid kväveutsläppen från kommunala avloppsreningsverk minskat med 25 % jämfört med år 1986. Alla kommunala avloppsreningsverk i regionen skall också ha infört höggradig kväverening inom några år. Även på jordbruksområdet har ett långsiktigt arbete inletts för att reducera närsaltsutsläppen, t.ex. att anlägga vattendammar, återställa våtmarker, öka andelen vinterbevuxen mark, utveckla metoder för förbättrad gödselspridning etc. Regeringen har nyligen uppdragit åt Statens naturvårdsverk att utarbeta förslag om ökad användning av utsläppsramar för närsalter. I detta arbete skall naturvårdsverket analysera behovet av ytterligare åtgärder i förhållande till de belastningsmål som gäller samt pröva lämpligheten av regionalt fastställda utsläppsramar. Det bedrivs för närvarande i samband med planeringen av en broförbindelse provgrävningar vid ett fåtal platser på den danska sidan av Öresund. Jag förutsätter att dessa provgrävningar inte har någon påverkan på miljösituationen i Jag är självfallet beredd att vidta ytterligare åtgärder för att nå de miljömål som riksdagen ställt sig bakom vad gäller utsläppen till våra havsområden.
Fru talman! Jag är tacksam för miljöministerns svar på min fråga. Det är angeläget för mig att påtala en liten upplevelse som jag hade i somras. Vi åkte ner hela familjen till Öresund. Det var första gången i mitt drygt 40-åriga liv som jag sett en algblomning som färgade vattnet totalt. Som tur var rörde det sig om en grönslicksalg. Men ett par dagar därefter blev Helsingborgs Dagblad och andra tidningar tvingade att varsla oss om att det rådde badförbud även på grund av den blågröna algblomningen. Det gör ont i en tvättäkta skåning att se Öresund på det sättet. Det finns i regionen en Öresundsfond som har skickat ut en enkät till västskånska kommuner. Där har man ställt frågan vilka åtgärder kommunerna har vidtagit för att minska kväveutsläppet. Enligt vad miljöministern själv påtalar här har det skett en klar förbättring vad beträffar avloppsreningsverken. Det är vi mycket tacksamma och glada för. Det fungerar. Men för övrigt har kommunerna inte uppfyllt det åtagande som riksdagen har beslutat om, nämligen en minskning av kväveutsläppen med 50 % före år Vad har miljöministern för avsikt att göra, för att utöva en liten påtryckning på de västskånska kommunerna?
Fru talman! Vi arbetar ständigt med dessa viktiga NOx-frågor. Det handlar om att försöka begränsa utsläppen från allehanda källor internationellt och i Sverige. Det är svårare att få snabba resultat när det gäller de litet mera diffusa, utspridda kväveoxidutsläppen. Jag tänker på avfall som har deponerats i marken och som läcker ut med vattenströmmarna i havet. Som jag sade i mitt svar pågår ett utvecklingsarbete som i varje fall på sikt är lovande när det gäller att begränsa utsläppen från jordbruket. En annan viktig sak är trafiken. Som har framgått i media har vi i krisuppgörelserna föreslagit ett paket på 5,5 miljarder kronor i miljöskatter. Ett viktigt miljömål i sammanhanget är att minska kväveutsläppen från trafiken. Det här var två av de generella och konkreta åtgärderna. Sedan kan jag gå in på många olika detaljer, t.ex. att jag ofta vid regeringsssammanträdena är med och avvisar, tyvärr för enskilda människor, dispenser för fritidshus och annat boende i det berörda området, dvs. avrinningsområdet närmast Kattegatt. Det krävs alltså att dessa människor skall anordna sina avlopp på viss sätt så att de inte bidrar till kväveutsläppen m.m. i berört område. Det här måste tyvärr göras i den krisartade situation som vi befinner oss i.
Fru talman! Jag är mycket tacksam för att miljöministern nämner bilsituationen. Jag hade tänkt att spinna vidare på den frågan. Nu när kommunikationsministern gör sitt intåg här i kammaren, vågar vi knappt tala om att minska bilismen även på de skånska vägarna. Jag ser positivt på frågan om att förbättra kvävesituationen i Öresund, och jag är väldigt glad för dessa svar. Jag önskar att vi efter denna diskussion kan få hjälp av miljöministern med att ge de skånska kommunerna en liten knäpp på näsan så att de verkligen visar synbara resultat. Därmed framför jag mitt tack för miljöministerns svar.